Herr talman! Skogsnäringen, där skogsbruket är en del, är av väsentlig betydelse, bl.a. för vårt lands ekonomi och för sysselsättningen. Och för bytesbalansen med utlandet spelar den en närmast avgörande roll. Det är alltså av allra största vikt att skogsbruket sköts på ett bra sätt, att vi utnyttjar de möjligheter som finns. Detta gör vi bl.a. genom att avverka den kvantitet som tillväxten i våra skogar tillåter med hänsyn till ett långsiktigt och uthålligt skogsbruk. Det måste innebära att inget tvivel får råda om nödvändigheten av att effektiva styrmedel skapas för att uppfylla detta mål. Eftersom vpk:s motionskrav i stor utsträckning blivit tillgodosedda i några av de reservationer som är fogade till jordbruksutskottets betänkande, kan vi kanske ansluta oss till dessa reservationer, utom när det gäller mom. 7 c, där jag yrkar bifall till motion 877. Mom. 7c berör bl.a. inplantering av främmande trädslag, i första hand contortatallen. Från vpk:s sida anser vi att man måste gå mycket mer försiktigt fram när det gäller främmande trädslag, och detta av flera olika skäl. Jag kan åberopa vad Sågverkens råvaruförening säger: ”Om nuvarande inriktning mot allt sämre skog står sig, så hotas hela skogsnäringen.” Contortatallen är alltså av mycket sämre kvalitet än vår egen tall. Vårt land ingår i den zon som har en barrskog av mycket hög kvalitet. Då måste det enligt vår mening i första hand vara den kvaliteten som vi skall satsa på i våra exportsträvanden. Herr talman! Med tanke på att vi skall försöka banta ner våra utläggningar i den här talarstolen så skall jag inte använda mera tid. Jag utgår ifrån att övriga talare föregår med lika gott exempel.

Herr talman! Jag skall bara bemöta de reservationer som är fogade till detta utskottsbetänkande. Socialdemokraterna har ju en annan syn på hur mycket skog som vi kan ta ut ur våra skogsmarker. Propositionen innebär att vi skall följa 1979 års beslut om avverkningarnas storlek. Skogsnäringen är ju en biologisk näring, och det finns alltså begränsningar för hur mycket man kan hugga. Vi måste också ta naturvårdshänsyn. Därför tror jag att det är vettigt att stanna vid den nivå som fastlades 1979. Vi kan inte bedriva en skogspolitik som utgår från den kapacitet vi har inom industrin, utan vi måste utgå från de produktionsmöjligheter vi har. Genom beslutet om 5 § 3-skogarna i höstas kommer marknaden att tillföras 3-4 miljoner skogskubikmeter per år. Det kommer också att ge 3 000 nya arbetstillfällen per år. Detta är väsentliga inslag i skogspolitiken. Socialdemokraterna vill ju också bygga ut avgiftsoch stödpolitiken. Vi tycker att det är fel. Vi anser att man på annat sätt måste stimulera till avverkningar. Skogsvårdsavgiften är enligt vår mening snarare för hög än för låg. Vår strävan är att anpassa den mera till nivån på det stöd till skogsbruket som är avsett att täckas med dessa pengar. En annan socialdemokratisk reservation tar upp avverkningstvånget. Detta avverkningstvång har vi ju motsatt oss. Vi kan inte se att det är en väg att få en bättre situation på detta område. Det skulle innebära ett både krångligt och byråkratiskt system, och det skulle inte ge vad man vill uppnå utan snarare skapa en misstämning bland skogsägarna. Samma sak gäller de obligatoriska skogbruksplanerna. Det förekommer ju en betydande aktivitet på detta område. Den stimulans som finns när det gäller att få fram skogsbruksplaner är fullt tillräcklig. Bertil Måbrink tog upp frågan om contortatallen och tyckte att propositionen är för generös när det gäller införandet av nya trädslag. Man har ju ändå sagt att man här skall vara försiktig, men att möjligheten måste finnas. Jag delar Bertil Måbrinks uppfattning att man skall vara försiktig. Men man skall inte vara negativ, eftersom det kan finnas lägen där en sådan produktion som det här gäller ändå kan vara vettig. Vi skall ju nu om någon tid se på sådana här planteringar och få information om hur produktionen fungerar i Sverige. Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på de reservationer som är fogade till betänkandet.

Herr talman! Det svenska lantbruket är främst en kombination av jordoch skogsbruk, som tillsammans utgör en viktig del av näringslivet. Skogsnäringen är av stor betydelse för vårt lands ekonomi och sysselsättning. Skogen måste skötas så, att den ger hög och värdefull avkastning också på lång sikt. Samtidigt måste skogsbruket anpassas till miljövårdens övergripande krav. Skogsindustrins behov av regelbunden virkesförsörjning måste i möjligaste mån tillgodoses. Långsiktigt måste dock industrins virkesbehov anpassas till skogens produktionsförmåga. Det otillräckliga virkesutbudet under de senaste åren beror på flera faktorer. Bl. a. har ägarstrukturen inom skogsbruket förändrats på ett sådant sätt att virkesutbudet i många fall påverkats negativt. Även en stel fastighetsstruktur har bidragit till att försvåra en rationellare skogsdrift. Den tidvis ogynnsamma prisoch lönsamhetsutvecklingen liksom de höga marginalskatterna har dessutom givit ett otillräckligt ekonomiskt utbyte för att stimulera till skogsavverkning. Dessutom bör vi notera skogsindustrins stora expansion under 1960 och 1970-talen, vilken har inneburit ett kraftigt växande virkesbehov. Nödvändigt är att skogens långsiktiga produktionsförmåga får vara avgörande för skogsindustrins omfattning och utveckling. 1980 års långtidsutredning behandlar bl.a. skogsproduktionen i betänkandet Tillväxt eller stagnation? och gör följande konstaterande: ”Förändringar i virkespriserna tycks genomgående ha kommit för sent för att ge incitament till att anpassa utbudet till efterfrågan. Under andra hälften av 1970-talet verkar det finnas en eftersläpning på 1 å 2 år mellan å ena sidan prisoch konjunkturutvecklingen inom skogsindustrin och å andra sidan råvaruprisernas utveckling. Denna eftersläpning försvårar industrins råvaruförsörjning i högkonjunkturer samtidigt som skogsindustrins lönsamhet pressas mycket hårt vid en nedgång i skogskonjunkturen.” Det är tillfredsställande att virkesförsörjningsutredningens mera spektakulära förslag om tvångsavverkning nu avvisas i sin helhet av både regeringen och jordbruksutskottets majoritet. Denna form av tvångsåtgärder är främmande för en resultatinriktad, ansvarsmedveten socialliberal skogspolitik. Effektiv skogsvård och jämnare avverkning bör främst kunna uppnås genom rådgivning och ekonomiska stimulanser. I ett längre perspektiv kan också en förändrad skogsbeskattning vara ett verksamt instrument i detta sammanhang. Helt avgörande för en fungerande skogspolitik är att skogsproduktionen i sin helhet ger ett positivt ekonomiskt utbyte även för den enskilde råvaruproducenten. De negativa konsekvenserna av modernt storskaligt skogsbruk måste i större utsträckning uppmärksammas. Reglerna om skogsbrukets generella hänsyn till naturvården och andra allmänna intressen måste aktualiseras. Särskild hänsyn bör tas till utrotningshotade växtoch djurarter. Skyddet bör öka för naturtyper som hotas, t.ex. urskogar, ädellövskogar och våtmarker. Skogsmarken är ofta splittrad på ett stort antal ägare, av vilka många inte bor på fastigheten eller i dess närhet. Ofta är det också fråga om dödsbon. Detta försvårar ett effektivt skogsbruk. Sammanslagning och överföring till aktiva brukare liksom samverkan över ägogränserna bör stimuleras. Rationella familjeföretag med både jordoch skogsbruk bör eftersträvas. Skogsmark från staten, kyrkan och bolagen bör kunna användas för att bygga upp sådana rationella familjeföretag. Målet för skogsproduktionen bör därför sammanfattningsvis vara en varaktig, hög och värdefull virkesavkastning. Det innebär att skogsbruket skall ges en sådan inriktning att handlingsfriheten och valmöjligheterna bevaras för kommande generationer. I riksdagens skogspolitiska beslut 1979, som byggde på en proposition utarbetad av den dåvarande folkpartiregeringen, framhölls särskilt att skogsindustrins aktuella råvarubehov inte får vara styrande för skogsproduktionens långsiktiga inriktning. I stället bör industrikapaciteten efter hand anpassas till den råvarutillförsel som är möjlig inom ramen för den fastslagna skogspolitiken. Herr talman! Slutligen yrkar jag bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande nr 36 på alla punkter samt avslag på samtliga reservationer och motioner som det yrkats bifall till.

Herr talman! På grund av koncentrationen av ärenden till riksmötets sista dagar har, till följd av olyckliga omständigheter, särskilt näringsutskottets ärenden kommit i kläm. I våra ärenden blir det en ganska summarisk debatt, och vi får hänvisa till vad som skrivits i de olika betänkandena. I de flesta fall är utskottet enigt om förslagen i tilläggsbudget III. I anslutning till att vi diskuterade ändrade föreskrifter för vissa anslag rörande varvsindustrin togs inom utskottet upp en fråga om åtgärder i samband med rekonstruktionen av AB Oskarshamns Varv. Efter att ingående ha tagit del av regeringens och berörda intressenters arbete med frågan, har utskottet i enighet beslutat föreslå riksdagen att bemyndiga regeringen att använda högst 30 milj.kr. ur anslaget G 12 under fjortonde huvudtiteln, Avskrivningslån till varvsindustrin, för rekonstruktion av AB Oskarshamns Varv och därmed sammanhängande omställningsåtgärder. Vi föreslår dessutom att riksdagen skall bemyndiga regeringen att utfärda garantier för viss förlusttäckning inom skälig ekonomisk ram. Ärendet bör på lämpligt sätt redovisas inför riksdagen, anser utskottet. I ett par fall föreligger skiljaktiga meningar i utskottet. Det gäller bl.a. anslaget till Statsföretag. Regeringen har i sin proposition anmält att det erfordras 300 milj.kr. för att täcka akuta kostnader i Statsföretag under verksamhetsåret. Det är bekant att riksdagen under hösten 1981 beslutade om rätt stora anslag för att täcka förluster inom främst LKAB och SSAB, och där fortlöper nu verksamheten. Men det har visat sig att det inom andra områden, främst inom ASSI, Beroxo och Eiser, har uppkommit stora förluster. Man har beräknat att det under de närmaste åren uppstår ett behov av statsmedel på 3,3 miljarder. Med anledning av att det krävs ett så stort belopp har regeringen tillsatt en utredning om Statsföretag. Målet för detta utredningsarbete är att lägga fram förslag om hur man skall täcka kapitalbehovet och att dra upp vissa riktlinjer för den fortsatta verksamheten. Man är angelägen om att få till stånd en ökad överblickbarhet och effektivisering av verksamheten. Detta arbete skall ske snabbt, och redan till hösten skall utredningen lämna ett förslag. I fråga om detta ärende har moderaterna yrkat avslag på propositionen. Inom utskottet i övrigt anser vi inte att det är möjligt att beträda den vägen — det går helt enkelt inte att bedriva verksamheten utan ett anslag nu. Moderaterna begär ju själva en utredning, och därför vore det ganska naturligt att också se till att verksamheten löper intill dess det finns nya riktlinjer. Socialdemokraterna har alltså bildat majoritet på denna punkt. Socialdemokraterna och mittenpartierna är överens om anslaget, men vi har skilda meningar när det gäller riktlinjerna för Statsföretag. Skillnaderna är egentligen obetydliga. I majoritetsskrivningen, som socialdemokraterna står för, anges att regeringen bör medverka till att det snabbt skapas klara riktlinjer för Statsföretags framtida verksamhet, att utredningen skall ske snabbt och att det bör utarbetas ett konstruktivt investeringsoch utvecklingsprogram. Allt detta är självklara saker, som regeringen och utskottet redan ställt upp på vilket också framgår av riktlinjerna. När det gäller tidsbestämningen för det arbete som är i gång är vi på samma linje; det skall klaras ut till hösten. Från mittenpartierna finner vi inte anledning att kräva ett särskilt uttalande till regeringen i den här frågan. Vi har därför i reservation 2 från centern och folkpartiet sagt att vi ansluter oss till regeringens åtgärder och tar avstånd från de mera ytterlighetsbetonade kraven i motionerna från socialdemokraterna och moderaterna. Jag kommer att yrka bifall till reservation 2. I samband med behandlingen i utskottet av Statsföretag har naturligt nog även ASSI:s åtgärder — som var dagsaktuella under utskottsbehandlingen — beträffande deras anläggningar i Skinnskatteberg varit uppe till diskussion, särskilt på grund av två händelser. Det ena var industriministerns uppdrag till statens industriverk att företa en uppdatering av den tidigare s.k. Åkermanska utredningen om boardindustrin i landet. Det är givetvis ett viktigt inslag i en diskussion om den framtida verksamheten beträffande boardindustrin inom Statsföretag och då även i Skinnskatteberg. Det andra som har påverkat denna behandling är utredningen inom Statsföretag, som jag nyss har berört. Vi har kunnat konstatera att regeringen har deltagit aktivt i detta arbete. Från statssekreterare Robert Nilssons arbetsgrupp har man förklarat att man anser att de MBL förhandlingar som pågår i Skinnskatteberg inte bör slutföras förrän man får en viss överblick över läget, med hänsyn till bl.a. de faktorer som jag nyss har anmält. Från utskottsmajoritetens sida finner vi det rimligt att ansluta oss till regeringens åtgärd i den här frågan. Vi delar alltså uppfattningen att man bör skaffa sig en helhetssyn på problemet innan några konkreta nedläggningsåtgärder verkställs och har här föreslagit att riksdagen skall göra ett uttalande av den innebörden. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation 2 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Detta betänkande innehåller många frågor av stort näringspolitiskt intresse. Kammarens tid är dock för knapp för att det skall finnas möjlighet att behandla dem på det sätt som de faktiskt förtjänar, och jag skall därför inskränka mig till att något kommentera de moderata reservationerna till betänkandet. Den första reservationen gäller utvecklingen inom Statsföretagsgruppen. I propositionen hemställer regeringen om ett kapitaltillskott på 300 milj.kr. till Statsföretag. Vi vet att detta är toppen på ett isberg och att det inte på något sätt löser Statsföretagsgruppens problem. Johan A. Olsson, som företräder utskottet i detta sammanhang, nämnde siffran 3,3 miljarder. Jag vet inte om den summan räcker, men jag tror att enbart ASSI behöver ungefär 1,5-2 miljarder. Det är alltså en mycket sorglig utveckling i Statsföretag. Statsföretag är ett företag i kris. Hela händelseutvecklingen runt Statsföretagsgruppen understryker den tes som vi med emfas har drivit från moderat håll och som vi kommer att fortsätta att driva, nämligen att man bör ha statliga företag endast i undantagsfall, när särskilda skäl så kräver. Det kan antingen vara att det föreligger en monopolsituation eller att speciella regionaloch sysselsättningspolitiska skäl gör det nödvändigt med ett statligt engagemang. Hela historien om Statsföretag — turerna runt Statsföretag, industriministerns agerande, Statsföretags styrelses agerande, många av de ärade kammarledamöternas agerande — understryker hur svårt det är att driva statlig företagsamhet under affärsmässiga överväganden och fritt från politiska ingripanden. Men det fanns faktiskt en god tanke bakom Statsföretagsgruppens tillkomst — jag bortser från de socialistiska tankarna om att det är underbart med statliga företag — och jag vill gärna nämna den. Det var att man skulle försöka frikoppla de statliga företagen från direkt politisk inblandning, så att man fick någon form av företagsekonomisk skötsel. Men tyvärr har hela 1970-talet visat att detta har varit omöjligt. Vi har fått en följetong av krav på det ena kapitaltillskottet efter det andra, riktade till denna kammare och genom riksdagen riktade till skattebetalarna. Vi befinner oss nu återigen i denna situation. Från moderata samlingspartiets sida menar vi att Statsföretag måste få ansvaret för att reda ut sina egna affärer. Ansvaret måste läggas tillbaka på Statsföretags styrelse och på styrelserna i dotterföretagen, och vi måste återigen få affärsmässiga och företagsekonomiska överväganden. Det måste bli ett slut på att man betraktar näringsutskottet som sin bank, till vilken man kan komma och hemställa om förnyade tillskott det ena året efter det andra. I konsekvens med detta synsätt säger vi nej till de 300 miljoner kronorna och önskar i stället ett snabbt och handlingskraftigt agerande från Statsföretags styrelses sida liksom naturligtvis från styrelserna i dotterbolagen. Även de företag som tillhör Statsföretag har ju egna självständiga styrelser, och dessa styrelser borde åtminstone ha ett självständigt företagaransvar. Våra synpunkter på detta framförs i reservation 1, som gäller kapitaltillskott till Statsföretag AB och till vilken jag yrkar bifall. De finns också redovisade i reservation 3, Riktlinjer för Statsföretag AB:s verksamhet, till vilken jag också yrkar bifall. Specialfrågan om ASSI:s boardfabrik i Skinnskatteberg behandlas i reservation 4. Där anför vi bara den principiella uppfattningen att vi inte anser att näringsutskottet på detta stadium skall göra något uttalande som innebär ett ingripande i ASSI:s planering beträffande boardfabriken i Skinnskatteberg. En fortsatt drift efter den avsedda nedläggningstidpunkten kan väntas öka ASSI:s driftsförluster. Utvecklingen inom företaget måste vändas. Om detta inte sker hotas mycket betydande delar av företaget av försäljning eller nedläggning. Vi anser att det ankommer på ASSI:s styrelse och verkställande direktör och på ägaren, Statsföretag, att i samråd med anställda och deras organisationer överväga och vidta erforderliga åtgärder för att sanera ASSI:s ekonomi. Det är helt naturligt att regeringen har sin uppmärksamhet riktad på situationen i Skinnskatteberg och prövar olika möjligheter att förebygga det sysselsättningsbortfall som en nedläggning av boardfabriken skulle komma att medföra. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till de moderata reservationerna till näringsutskottets betänkande nr 53. Jag vill också anmäla att vi i andra hand avser att stödja reservation nr 2 när det gäller riktlinjer för Statsföretags verksamhet, eftersom den reservationen ändå visar en något större öppenhet gentemot det faktum att även Statsföretag bör drivas efter affärsmässiga principer.
Herr talman! De principiella riktlinjerna för Statsföretag har vi nu knappast tid att diskutera. Vi har här i riksdagen tidigare antagit vissa riktlinjer, där vi faktiskt varit överens om en del, dock inte allt av det som Margaretha af Ugglas nu har anfört. Det krav som Margaretha af Ugglas ställde i övrigt är ju ändå tillgodosett genom regeringens åtgärd att tillsätta den här utredningen. Utredningen skall arbeta snabbt, och vi får till hösten tillfälle att i riksdagen diskutera både riktlinjer och praktiska detaljer. Vad som då är förvånande är att moderaterna inte vill anslå de 300 milj.kr. som utskottet i övrigt anser vara nödvändiga för att uppehålla verksamheten, till dess att riktlinjerna för Statsföretag är klara. Hur skall man då kunna genomföra en riktig rekonstruktion?
Herr talman! Trepartiregeringen tillsatte en utredning, som var klar redan 1978 med synpunkter på Statsföretags organisation. Sedan dess har ingenting hänt. I en interpellationsdebatt här i kammaren med industriminister Åsling har vi tidigare anfört att man visat prov på bristande handlingskraft beträffande Statsföretag. Det är den notan som vi tyvärr har att vänta till hösten.

Herr talman! Kammaren håller mig säkerligen räkning för att jag inte går in i någon ideologisk debatt utan endast helt kort kommenterar reservationerna, även om Margaretha af Ugglas anförande utgör en svår frestelse att ta upp en ideologisk debatt. Men låt mig hålla mig till reservationerna. Reservation 1 avser föreslagna 300 milj.kr. till Statsföretag eller egentligen till ASSI. När man vet att det inte är fråga om någon av de siffror som nämndes här utan att ASSI har ett bekymmer som rör sig omkring 1,5 miljarder, så tycker man att det är väldigt lustigt att det begärs 300 milj.kr. för att klara av de allra värsta bekymren, som beror på alltför litet av eget kapital samt på för stora lån, framför allt dollarlån, för vilka man nu betalar upp emot 19 26 i ränta. Nej, säger moderaterna, de här pengarna skall ni inte få, utan ni skall vidta åtgärder för att utreda och se vad ni kan göra. Men detta är ju bara en bluff, för det innebär en nedläggning av ASSI om vi inte ger dessa pengar. Man kan inte göra någonting i företaget, om man inte har några pengar. Sådan är situationen i ASSI. Det är bara kort och gott så, att får man inte några pengar alls, så blir det fråga om en konkurs. Statliga företag bör man helst inte ha, säger Margaretha af Ugglas. Ja, det tycker hon, och de må hon gärna tycka. Här har det pumpats in så kolossalt mycket pengar i Statsföretag, säger Margaretha af Ugglas. Under de olika borgerliga regeringarna under de senaste sex åren har det pumpats in kolossalt mycket pengar i företag av olika slag, framför allt privata. Jag såg en siffra i morse att det är fråga om 51 miljarder. Det skulle vara mer fruktbart, Margaretha af Ugglas, att tycka att det är förfärligt att så mycket pengar går ini privata företag för att stödja dem. Men nej, det är Statsföretag det är fel på. Sedan gäller det riktlinjerna för Statsföretag, reservationerna 2 och 3. Det är ganska lustigt att man här behöver två olika reservationer för att förklara att man inte alls tycker som socialdemokraterna. Man är inte ense, men man kommer att bli ense för att bemöta de förfärligt farliga socialdemokraterna. Den splittringen visar väl om något vilsenheten i fråga om ideologi för de borgerliga. De borgerliga är mycket snara att anmärka på Statsföretag, hur det sköts, att företagen är så dåliga. Men man vill inte hjälpa till. Om man däremot kan stjälpa är man gärna med på det. Jag vill dock peka på att det är en viss skillnad mellan Statsföretag och privata företag i så måtto att riksdag och regering beträffande Statsföretag utgör bolagsstämma — äger företagen och bör se till att de sköts på ett vettigt sätt. Naturligtvis skall riksdagen inte göra några detaljingripanden. De skall skötas av styrelserna. Men ansvaret för att det finns kapital och att man har en långsiktig planering tycker jag ändå att vi borde kunna vara överens om tillhör bolagsstämmans — alltså riksdagens — uppgifter. Att använda de här företagen offensivt i industriutvecklingen för att skapa sysselsättning i en svår tid, som vi är i nu, är naturligtvis helt otänkbart för de borgerliga. Nej, hellre mycket arbetslöshet än att man har någonting med Statsföretag att göra! Reservationerna 4 och 5 gäller det mycket försynta uttalande som utskottet gör om situationen i Skinnskatteberg. Men utskottet gör ju inget annat än säger att det är riktiga synpunkter som Statsföretags ordförande framför och att man därför vill understödja dem och att ASSI ges ekonomiska möjligheter att under den tid som utredning pågår ändå slippa säga upp folk. Men nej, de borgerliga vill inte vara med om detta.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
Herr talman! Jag vill ändå för kammaren säga att Ingvar Svanberg är helt ense med mig om att de här 300 miljonerna inte hjälper någonting — det är mycket litet pengar i det sammanhang som Statsföretag arbetar med. På sätt och vis är detta bara ett uttryck för industriministerns brist på handlingskraft. Jag tycker det är motiverat att markera att ansvaret nu måste återföras på Statsföretag — nu kan vi inte hålla på och utreda längre, nu måste någonting göras. Och jag tycker att det är oerhört beklagligt att man fortsätter att utreda. Vad det handlar om i själva verket är att man har skjutit på hela Statsföretagskomplexet till efter valet — det har varit för obehagligt och svårt att ta i det. Jag tycker att det är ett ganska dåligt betyg. Beträffande de miljarder i statliga subventioner som Ingvar Svanberg också nämnde vill jag säga att jag är helt ense med näringsutskottets ordförande om att detta inte är roligt, att det inte har varit någon bra politik. Jag bara undrar: Om vi hade bifallit alla de socialdemokratiska reservationer som under årens lopp har fogats till näringsutskottets betänkanden — med överbud på snart sagt varje punkt — hur många fler miljarder hade det då varit fråga om?

Herr talman! Jag skall ge Margaretha af Ugglas rätt i flera av hennes analyser. Det är bara det att när hon har fått tag i alla bitar så gör hon en fullständigt felaktig slutledning. Det är väl riktigt att industriministern inte tagit sitt ansvar, att Statsföretag skall ta ansvar osv. Men hur tar man ansvar när man inte har några pengar? Och om industriministern inte gör något, vad kan då riksdagen göra? Jo, riksdagen kan säga: Vi måste se till att verksamheten hålls i gång, i varje fall till efter valet, som Margaretha af Ugglas säger. De 300 miljonerna är till för att man skall få ett andrum att ändå utreda och se vad man kan göra av ASSI och Statsföretag — det som industriministern borde ha kunnat göra tidigare. Margaretha af Ugglas skall vara klar över att hon föreslår en omedelbar nedläggning av ASSI — att man inte skall ge några möjligheter till den rekonstruktion som vi väl är ense om måste komma.

Herr talman! Statliga företag måste fungera på den svenska marknaden som alla andra företag. Liksom de riskerar statliga företag att drabbas av ekonomiska svårigheter. Det är då avgörande att de statliga företagens styrelse och verkställande direktör i samråd med de anställda och deras organisationer självständigt analyserar situationen och fattar de beslut som är nödvändiga för att på nytt få företaget på fötter och därigenom långsiktigt trygga sysselsättningen för de anställda vid företaget. Det är självklart att en sanering av ett företags ekonomi kan vara kännbar och leda till besvärliga omställningar. Det är nödvändigt att företagsledningens ansvar inte urholkas. Det sker om riksdagen och dess näringsutskott så snart problem uppstår inom ett statligt företag är beredda att rycka in. Man kant.o.m. tolka ett sådant agerande från riksdagens sida som en dold kritik av företagsledningen. Den har funnit sig föranlåten, som i fallet ASSI, att av företagsekonomiska skäl föreslå impopulära åtgärder. Man kan naturligtvis — iljuset av det beslut som riksdagen nu kan komma att fatta — ställa sig frågan om det var riktigt att göra ett ingripande. Hade det inte varit bättre att låta det hela rulla i stället? Riksdagen går ju alltid in i sltutomgången och ser till att skulderna täcks. Om vi menar att vi vill ha starka företag även inom den statliga sektorn, är det väsentligt att vi ser till att inte politiska myndigheter i oträngt mål går in och försöker ta över företagsledningens ansvar. Det har hänt många gånger, och det är hög tid att den trenden bryts.
Herr talman! Jag kan dela Hadar Cars principiella syn på hur ägaren, staten, sköter sina företag. Men när det gäller händelserna i Skinnskatteberg förhåller det sig litet annorlunda, vilket kan motivera att riksdagen diskuterar vad som där skett. De aktuella händelserna ligger egentligen utanför det enskilda bolagets intressesfär. Man vill t.ex. ha en uppdatering av boardindustrin i landet, eftersom det händer en del saker på det området. Dessutom pågår det en utredning inom Statsföretag, vilken på kort sikt måste ta ställning till hur man kan finansiera verksamheten och hur man möjligen kan lägga om den för att den skall bli effektiv. Vi anser att det finns goda skäl för de åtgärder som regeringen har vidtagit, och dem vill vi understödja med det uttalande vi har gjort.
Herr talman! Det finns alltid skäl för inskridande i sådana här situationer. Men jag tror att de verkliga skälen inte är de företagsekonomiska utan de politiska. Jag försöker i det här fallet säga att det är dem man skall undvika. Låt företagsledningen ta sitt företagsekonomiska ansvar! Politikerna har tillräckligt att göra ändå.

Herr talman! Av denna debatt, i det sena skedet, framgår tre saker mycket tydligt beträffande den svenska statsindustrins roll och funktion i det samhällssystem som råder i Sverige. Statsindustrins första roll är att ta itu med en mängd föga lönsamma men i det industriella utvecklingsskedet nödvändiga ting, som den privata industrin är ointresserad av. Dess andra uppgift är att ta över och sköta avvecklingen av sådana branscher och industrier som det privata kapitalet definitivt har tappat intresset för. Dessa uppgifter är inte sådana att de skapar något stort anseende och popularitet. Därmed är också statsindustrins tredje roll given. Den skall vara spottkopp för det privata kapitalet. Genom att göra statsindustrin till spottkopp döljer det privata kapitalet den inkompetens och den kortsiktighet med vilken det självt agerar i krisen. Det skulle nu kunna vara på ett annat sätt, om statsindustrin mera fick arbeta efter långsiktiga, offensiva planer och om man satsade på att verkligen göra statsindustrin till spjutspets i den industriella förnyelse som lyser med sin frånvaro här i Sverige i så hög grad. Herr talman! Jag skall inte öka på min impopularitet genom att göra en längre exposé över dessa problem. Jag skall bara yrka bifall till motion 1060 från vpk som, trots att det nu är i elfte timmen för svensk varvsindustri, ändå insisterar på att föreslå en ny, offensiv och långsiktig strukturplan för denna drabbade industri.

Herr talman! För de många skilda ting som döljer sig bakom rubriken ”Vissa anslag såvitt avser kommundepartementets verksamhetsområde” finns det några gemensamma drag. Det rör sig om olika former av nödläge. Ett litet ovanligt nödläge som utskottet i sin helhet befinner sig i är att det finns ett fel på s. 5 i betänkandet. Där diskuteras personalnumerären vid priskontoren. Tvärtom mot vad det står i betänkandet ingår de 21 extra tjänsterna i den summa på 75 som är nämnd. Jag vill så kortfattat kommentera de socialdemokratiska reservationerna. Staten har nödlidande fordringar i form av icke inbetalda skatter och avgifter. Vi tycker att det är självklart att länsstyrelser och skattemyndigheter skall ha sådana resurser att de kan utföra de uppgifter som de har fått. Att argumentera mot denna uppfattning tycker vi är absurt. Ett annat nödläge är de tillfällen då handbrandsläckare skall komma till användning. Det är förvånansvärt att utskottsmajoriteten går emot kraven på regler för underhåll av handbrandsläckare. Ett tredje nödläge är kammarens tidsläge. För att lindra det och förhoppningsvis även de andra nödlägena ber jag därför helt kort att få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Jag avser att inskränka min argumentation för moderatreservationerna i civilutskottets betänkande 40 till ett minimum. Detta beror inte på svagheter i våra argument, utan främst på kammarens arbetssituation. Vi anser att besparingar måste göras på länsstyrelseanslagen för att härigenom — om än i relativt liten omfattning — bringa ned budgetunderskottet. På ett antal områden har vi frångått osthyvelsmetoden och i stället inriktat oss på att begränsa och dra ned på särskilt utpekade verksamhetsområden. Härigenom avser vi att spara sammanlagt 40 milj.kr. Med reservation 1 förhåller det sig något annorlunda. Vi yrkar här på att de besparingar på 4 milj.kr. som föreslagits skall genomföras. Vi stöder detta, men inte på samma sätt som majoriteten — detta skulle drabba försvarsenheterna på ett oriktigt sätt. Man kan i och för sig uttala tvivel om huruvida de som lagt fram förslaget riktigt har förstått vad det handlar om.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

Herr talman! I detta betänkande återfinns två yrkanden från vår motion om åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten, vilken innehåller 28 punkter. Jag kan konstatera att regeringen har tagit alla chanser att underlåta att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. På samma sätt har den borgerliga majoriteten gjort när den har avstyrkt de två yrkanden som dels innebär ett högre anslag till kronofogdemyndigheterna, dels ett högre anslag till lokala skattemyndigheterna — dessa myndigheter som naturligtvis har i uppgift att motarbeta den ekonomiska brottsligheten och driva in de skatter vi beslutat om. Regeringen vill alltså inte genomföra de här offensiva åtgärderna — det beklagar vi. Herr talman! I skattedebatten häromdagen dristade jag mig till att dra över tiden med ca 11 minuter, därför skall jag härmed nöja mig med att yrka bifall till motionsyrkandena och därmed återlämna 9 av de 11 minuterna.

Herr talman! Det finns kanske inte så mycket upphetsande i de förslag som Fredagen den har framlagts i föreliggande reservationer och motioner och inte heller i vad 11 juni 1982 som sagts i debatten hittills. När jag första gången hade att förbereda mig för att göra ett inlägg Vissa anslag inom beträffande civilutskottets betänkande nr 40 konstruerade jag naturligtvis ett ; kommunantal sakliga och dräpande argument gentemot de socialdemokratiska och departementets moderata reservationerna och gentemot vad jag räknade med att vpk — verksamhetsföreträdarna skulle komma att säga i kammaren. När denna fråga nu kommit område upp till avgörande under den trettonde arbetsdagen, har lusten att debattera tagit slut. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I motion 1981/82:282 som behandlas i civilutskottets betänkande nr 40 tas frågan om behov av obligatorisk rapporteringsskyldighet för samtliga fartyg med last av olja eller kemikalier på resa inom de nordiska farvattnen upp. Jag hänvisar här till skrivningen i motionen, då det är starka önskemål om att alla anföranden bör starkt begränsas. Vid flera tillfällen har jag tidigare här i kammaren aktualiserat denna fråga om skydd mot oljeutsläpp i haven och anser att det är en viktig fråga. I motionen begärs att samarbetet med de nordiska länderna skall intensifieras. Utskottet skriver helt stillsamt att frågan uppmärksammats samt avstyrker motionen. Nog anser jag att utskottet kunde ha nämnt något om vikten av att rapporteringsskyldigheten snarast blir obligatorisk. Det finns alltför många människor som oansvarigt använder havet som soptunna, och detta är inte bra. Den 1 juni i år upptäcktes åter ett oljeutsläpp utanför Koster. Kustbevakningen fick stort pådrag. Utsläppet misstänks komma från tankfartyg. Oljeprover har tagits men analysen är inte klar. Utsläpp sker ju ständigt. Kustbevakningen kunde exempelvis 1979 — även om det gäller en äldre redovisning — bekräfta 363 utsläpp. Av dessa hade 326 okänt ursprung. Även fartyg som klart kunde misstänkas som skyldiga till utsläpp kunde ej bindas vid dessa. Om obligatorisk rapporteringsskyldighet införs enligt vad som föreslås i motionen skulle det bli mycket svårt för fartygen att göra sig skyldiga till utsläpp. Kustbevakare anser att den föreslagna rapporteringsskyldigheten bör införas utan dröjsmål och att positionsrapportering bör ske var tredje timma. De anser också att de redan nu har möjlighet att klara denna rapportering. Den försöksverksamhet med rapporteringsskyldighet som pågår i Östersjön är positiv och har gett gott resultat. Det finns ingenting som säger att rapporteringsskyldigheten inte snarast och skyndsamt bör införas också enligt vad som föreslås i motionen och att den bör gälla alla aktuella fartyg, 51 även sådana under 20 000 bruttoregisterton — vilket inte är fallet i nu pågående försöksverksamhet.

Herr talman! Vi har tidigare i dag haft en debatt om forskning. Under den erinrade jag om betydelsen av att vi gör satsning på lokaler och utrustning inom högskolan. Vi behandlar nu ett sådant ärende. Universiteten i Stockholm och Göteborg har utomordentligt stora lokalproblem. Så t.ex. är laboratoriebygget i Frescati nödvändigt för den snabbt expanderande biologiska forskningen. Vi har färdigprojekterade objekt. Byggnadsstyrelsen har föreslagit byggstart i höst i Frescati i Stockholm och för stora byggnadsarbeten i Göteborg. Regeringen uppskjuter bygget i Stockholm på obestämd tid, bygget i Göteborg ett halvår. Samtidigt går byggnadsarbetare arbetslösa, och den bakomliggande industrin behöver sysselsättning. Herr talman! Vi har här ytterligare ett exempel på regeringens oförmåga att få fart på Sverige. Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Socialdemokraterna har fogat fem reservationer till detta betänkande. För projektet Nybyggnad för biologi inom Frescatiområdet vill socialdemokraterna att riksdagen skall anvisa en ytterligare kostnadsram på 140,7 milj.kr. Man vill vidare höja kostnadsramen Diverse objekt med 35 miljoner utöver regeringens förslag på 100 milj.kr. Socialdemokraterna vill också tidigarelägga byggstarten för icke-laborativa institutioner i Renströmsparken i Göteborg och anser att detta kan ske inom oförändrad anslagsram. Också när det gäller utbildningen inom dataområdet vill socialdemokraterna höja kostnadsramen för utrustning med 2 milj.kr. Det rör sig alltså, herr talman, om att socialdemokraterna anser sig ha mer pengar än vad utskottsmajoriteten har. Det är ingen ovanlig situation. Det har gällt flera frågor tidigare under det här riksmötet, på utbildningsdepartementets verksamhetsområde, men också på en rad andra områden. Från de icke-socialistiska partiernas sida anser vi att det samhällsekonomiska läget är sådant att återhållsamhet är befogad. När det gäller det stora Frescatiprojektet konstaterar utskottsmajoriteten att det kan vara lämpligt att igångsätta det under hösten 1982, för att en jämnare sysselsättning för byggnadsarbetare skall kunna åstadkommas under 1983. Vi säger också att vi utgår från att regeringen noggrant överväger möjligheterna att under budgetåret 1982/83 igångsätta projektet. Det är fråga om ett angeläget och högt prioriterat projekt. Vi är dock inte beredda att lägga på ytterligare en kostnadsram på 140 milj.kr. tidigare än vad regeringen har räknat med, skulle öka medelsförbrukningen med 10 milj.kr. Jag vill dock påpeka att utskottet tillägger att regeringen inom ramen för förväntad anslagsbehållning eller med stöd av finansfullmakten har möjlighet att tidigarelägga byggstarten, om sysselsättningsskäl så föranleder. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! I två motioner, 1359 och 1825, har socialdemokraterna från Göteborg fäst uppmärksamheten på det angelägna i att Göteborgs universitet äntligen får en tillfredsställande lösning på sina lokalproblem. Vi har gjort det i anslutning till årets budgetproposition, i vilken det föreslås att omoch tillbyggnad av universitetslokalerna i Renströmsparken i Göteborg nu skall inrymmas i 1982/83 års budget. Det är bra att projektet slutligen kommer till stånd, men det är mindre bra att departementet flyttat igångsättningen från den ursprungliga byggstarten hösten 1982 till februari 1983. I motion 1359 yrkar vi av sysselsättningsskäl att den ursprungliga byggstarten vidhålls. Just nu går drygt 400 byggnadsarbetare utan sysselsättning i Göteborg, och enligt prognoser kommer detta antal att tredubblas under vinterhalvåret. Svenska byggnadsentreprenörföreningens representanter förutsäger f.ö. i en prognos som arbetsmarknadsmyndigheterna ansluter sig till en arbetslöshet för vinterhalvåret på uppemot 20-25 96 i hela riket. Vi motionärer menar att varje projekt som kan lindra den ytterst prekära situationen måste främjas. Och Renströmsprojektet har den tyngden att det kan göra det i Göteborg. Vi beräknar att det kan komma att engagera mellan 100 och 150 byggnadsarbetare under det kommande vinterhalvåret, om projektet kommer i gång redan i augusti eller senast i oktober i år. Samma skäl som utskottsmajoriteten angett, och Christina Rogestam här redovisat, rörande nybyggnad för biologi inom Frescatiområdet i Stockholm gäller naturligtvis också för Göteborgsområdet. I det fallet uttalar utskottet med tydlig adress till regeringen, att detta objekt är lämpligt att sätta i gång redan hösten 1982 för att en jämnare sysselsättning skall kunna åstadkommas under år 1983. Projektet i Göteborg gäller ju också årets budget, varför det inte kan vara medelsbrist, som Christina Rogestam säger, som hindrar den från början planerade igångsättningen. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till motion 1359 i anslutning till det nu förevarande utskottsbetänkandet, och jag förutsätter att samtliga Göteborgsriksdagsmän, som väl känner behovet, röstar med reservation nr 3. Herr talman! Det hade varit mycket att säga om motion 1825 och den däri begärda planeringen av fortsatt byggnadsverksamhet för universitetslokaler i Göteborg, men med hänsyn till tidsbristen nöjer jag mig med att i övrigt yrka bifall till samtliga s-reservationer som är fogade till detta betänkande.
Herr talman! En tidigareläggning av byggstarten med fyra månader innebär en ökning av medelsbelastningen med 10 milj.kr. — det vill socialdemokraterna gärna förtiga. Det är också så att om sysselsättningsläget föranleder det, finns det förutsättning för regeringen att med utnyttjande av finansfullmakten tidigarelägga byggstarten.

Herr talman! Jag känner behov av att först säga några ord om riksdagens arbetsformer. Det måste vara en allvarlig brist i riksdagens arbetsplanering när viktiga ärenden, som sker i dag och kanske i natt, avgörs under denna tidspress och forcering. Det arbetssätt som vi nu upplever är inte rimligt. Det kan inte ha kommit som en överraskning för någon att det skulle dra ut på tiden i vår med hänsyn till de många dagslånga debatter som vi haft under senare tid. Nu gäller det, herr talman, en industribransch som verkligen står inför problem, inför avveckling eller utveckling. Det är en industribransch som är beroende av satsning på teknisk forskning och utveckling, en fråga som behandlades här på förmiddagen. Men frågan om gruvoch mineralpolitiken är också livsviktig för många orter i vårt land. Malmfälten och Bergslagen är beroende av de beslut riksdagen kommer att fatta i dag. Tusentals människor är berörda och kommer helt säkert att följa hur riksdagen behandlar dessa frågor. Därför avser jag att tala den anmälda tiden. Jag vill börja mitt anförande med att slå fast att den svenska mineralhanteringen är en bransch med utvecklingsmöjligheter. Bilden av gruvindustrin har kommit att präglas av svårigheter och tillbakagång. Och visst har det funnits — och finns alltjämt — stora problem i gruvnäringen. Men detta får aldrig skymma bort att Sverige är ett land med rika mineraltillgångar och med ett brett kunnande inom mineralområdet som vi inte har råd att avstå från att utnyttja. Låt mig sedan klart uttala att de borgerliga regeringarna — och jag beklagar att industriministern inte är närvarande just nu — bär ett tungt ansvar för den nedrustning som skett inom mineralområdet under de senaste åren. Vi har kunnat bevittna en mineralpolitik där håglöshet och idélöshet har varit det helt dominerande draget. Det har fått allvarliga konsekvenser för malmfälten både i norr och i Bergslagen. Gruvindustrin är en bransch som i särskilt hög grad är beroende av aktiva statliga insatser. Av tradition i vårt land svarar staten för en stor del av det långsiktiga arbetet, bl.a. i form av prospektering, som är grunden för gruvverksamheten. En betydande andel av gruvbrytningen sker i statlig regi. Gruvnäringen är intimt knuten till stålindustrin, som också den har en stor statlig ägarandel. Tunga delar av gruvindustrin är lokaliserade till de delar av landet där sysselsättningsproblemen är allvarligast och där kraven på regionalpolitiska insatser därför är särskilt stora. Detta är, som jag ser det, de viktigaste skälen till att just gruvnäringen behöver en aktiv statlig mineralpolitik och till att just gruvnäringen har skadats allvarligt av de borgerliga regeringarnas försummelser på det industripolitiska området. Det har inte saknats underlag för en statlig mineralpolitik. År 1974 tillsatte den dåvarande socialdemokratiska regeringen mineralpolitiska utredningen. Den utredningen har tagit fram ett underlag för en långsiktig, medveten gruvoch mineralpolitik. Trots att det underlaget finns har regeringen valt att avstå från att lägga fram förslag till en offensiv satsning på svensk mineralindustri. Den proposition som regeringen lagt fram för riksdagen i vår är så defensiv att där inte finns någon vilja att utveckla den svenska gruvoch mineralindustrin. Tvärtom, menar vi socialdemokrater: regeringen väljer i stället att stämpla gruvoch mineralindustrin som en avvecklingsbransch. Det tycker vi är allvarligt. Låt mig slå fast detta: Det är socialdemokratins bestämda uppfattning att det nu finns ett tillräckligt sakunderlag för en bred satsning på konkreta åtgärder inom mineralområdet och att den satsningen bör börja genomföras omedelbart. Och vi vill tillägga: Det är statens ansvar att se till att en sådan satsning kommer till stånd. Regeringen bör, i samverkan med de myndigheter och företag som berörs av mineralfrågorna, utarbeta och genomföra ett brett investeringsoch utvecklingsprogram för den svenska gruvoch mineralindustrin. Det är vårt huvudkrav på detta område. Självfallet måste järnmalmsbrytningen ha en viktig plats i ett sådant investeringsoch utvecklingsprogram, och jag skall strax återkomma till det. Men lika självklart är att programmet också måste syfta till en breddning av den svenska mineralhanteringen. Vi har redan en stark ställning när det gäller sulfidmalmerna. Och låt mig berömmande få säga att Boliden på ett framgångsrikt sätt har utvecklat metoder för att effektivt och lönsamt bearbeta mindre fyndigheter. Det kunnandet bör vi ta vara på när vi går vidare med utvecklingen av den svenska mineralsektorn. Och det finns nya områden — där vi ännu bara kan ana de inneboende möjligheterna — som vi måste undersöka och satsa på. När det gäller legeringsmetaller finns det lovande uppslag på flera håll i landet. Vår stålindustri förbrukar stora mängder legeringsmetaller, och vi saknar i Sverige nästan helt en inhemsk brytning. Importen av legeringsmetaller går i dag upp till mycket stora belopp. Ett annat intressant område är industrimineralen. Också där lägger vi ned mycket stora belopp på import. Enligt mineralpolitiska utredningen bör det finnas utrymme för en ökad produktion av värdefulla industrimineral inom landet. Vår prospektering har av tradition varit inriktad på metallmineral. Därför har vi mycket att ta igen när det gäller att kartlägga tillgångarna på industrimineral i vårt land. I den socialdemokratiska partimotionen har vi pekat på en rad möjligheter till utveckling som finns inom mineralsektorn. Och jag vill erinra om att möjligheterna inte är begränsade till de regioner där vi i dag har en gruvindustri. Det finns intressanta uppslag också på andra håll i landet. Det kan räcka med att peka på nickeltillgångarna i Jämtland och tillgångarna på legeringsmetallernas malmer i Hälsingland — det gäller där molybden, volfram och vanadin. Det här är bara några exempel på de utvecklingsmöjligheter som finns. Men jag vill tillägga att det är en utveckling som inte kommer av sig själv. Den kräver en aktiv statlig mineralpolitik. Vi socialdemokrater menar att staten skall ta på sig arbetet att sätta av resurser för att få fart på utvecklingen. Därför kräver vi kraftiga ökningar av prospekteringsinsatserna. Vi vill öka det tekniska forskningsoch utvecklingsarbetet på mineralområdet — där finns intressanta och angelägna uppgifter i alla led av mineralhanteringen, från prospektering över brytning i gruvan och transporterna, fram till mineralberedningen och den metallurgiska behandlingen. Jag har velat markera det utvecklingsbara och det hoppingivande som finnsi den svenska mineralsektorn. Jag menar att det är viktigt att detta görs, därför att det är alldeles för lätt att låta allt detta överskuggas av svårigheterna, nedläggningarna och de akuta finansiella problemen. Problem saknas ju inte i svensk gruvindustri. Jag skall komma till dem nu. Om vi riktar blickarna mot norr, mot Norrbottens län och malmfälten, så finner vi där de för dagen mest brännande och svåra problemen. I en region som har den högsta arbetslösheten i landet har det statliga företaget LKAB varslat 900 anställda om avsked till årsskiftet. Och i dessa spår följer nya avskedanden. Det är inget mindre än en katastrof för den norrbottniska arbetsmarknaden. Vi socialdemokrater har väntat att den här utvecklingen skulle komma. Vi har gjort vad vi har kunnat för att få regeringen att agera. Senast i höstas stod jag i denna talarstol och förde debatt med industriministern om LKAB och dess framtid. Gång på gång har vi krävt att regeringen skall sätta in åtgärder för att i tid möta problemen. Men regeringen har envist vägrat att ingripa och hänvisar till att man inte vill lägga sig i vad LKAB gör. Det är företagets egen sak, har varit industriministerns svar när vi har debatterat frågan här i riksdagen. Det skulle vara intressant att höra vad han i dag har för syn på den här frågan, när han så småningom dyker in i debatten. Jag menar att regeringen genom det sätt på vilket den mött de här frågorna alldeles i onödan låtit tiden rinna undan, allt medan problemen har fördjupats och de blivit allt svårare att angripa. Det är inget tvivel om att regeringens passivitet allvarligt har försvårat arbetet med att hålla sysselsättningen uppe i malmfälten. Jag vill tillägga att detta har skett helt i onödan. Det var ingen överraskning när LKAB i våras lade ut sina varsel. Vi har aldrig förnekat att avsättningssvårigheterna och konkurrensen med andra mineralföretag är grunden till LKAB:s problem. Redan i höstas redovisade företaget en bedömning, som innebar att företaget skulle få en övertalighet på just 900 anställda. Några avskedanden skulle inte behövas — förutsatt att regeringen ställde upp med pengar för bl.a. projektarbeten. Redan i höstas meddelade LKAB också att man nu tänkte koncentrera på järnmalmsområdet. Tidigare hade företaget inriktat sig på att hålla en viss bredd i verksamheten; man hade sagt att man skulle vara ett ”statens mineralföretag”. Men sedan tyckte man för snart ett år sedan att man inte orkade med mer än järnmalmsrörelsen. Dessutom aviserade man från LKAB:s sida en kraftig begränsning av investeringarna. Man hade inte finansiella resurser för att hålla uppe investeringsnivån, rapporterade man från LKAB:s sida. Detta visste alltså regeringen och industriministern om redan på förhösten 1981. Vi socialdemokrater sade då, och det gäller i lika hög grad i dag: Det kan inte vara LKAB:s egen sak att avgöra vad som skall hända med sysselsättningen i en region i det mest arbetslöshetsdrabbade länet. LKAB har en avgörande betydelse för sysselsättningen, inte bara i malmfältskommunerna utan i hela Norrbottens län. Och om LKAB på det här sättet drar ner sin personal, så går det inte att klara sysselsättningen i länet. Det har poängterats från alla länsmyndigheterna. Vi har sagt att det icke kan vara LKAB:s egen sak att göra denna bedömning om läget i LKAB. Regeringen måste ha det övergripande ansvaret. Det ansvaret har icke den nuvarande regeringen tagit. Industriministern har över huvud taget inte kommenterat frågan mer än genom att säga att det fortfarande är LKAB:s ensak. Den uppläggningen av hur problemen i malmfälten skall mötas avvisar vi. Socialdemokraterna har, tillsammans med Gruvindustriarbetareförbundet och Metallindustriarbetareförbundet, noggrant gått igenom gruvoch mineralfrågorna. När det gäller malmfälten i norr är slutsatsen helt klar. Järnmalmsbrytningen kommer under överskådlig tid att vara helt avgörande för sysselsättningen i Kiruna och Gällivare. Därför måste LKAB gå vidare och utnyttja malmerna på djupare nivåer. Detta måste vara den ena grundstenen i en gruvpolitik för malmfälten. Den andra grundstenen är kravet att man i Norrbotten satsar på en breddning av statens verksamhet inom mineralområdet. Det råder ingen brist på konkreta förslag om hur utvecklingen i den norrbottniska gruvindustrin skall stimuleras. I de socialdemokratiska partimotionerna finns det förslag om kraftigt ökade prospekteringsinsatser i Norrbottens län. Vi vill stimulera investeringar i nya mineralprojekt med hjälp av statliga finansiella insatser för lån och ägarkapital. Vi har också tagit ställning för att staten skall ställa upp med resurser för att klara de stora investeringarna i järnmalmsgruvorna. De berörda facken och kommunerna i malmfälten har dessutom redovisat en mängd konkreta förslag till investeringar och andra sysselsättningsskapande åtgärder. De förslagen har under en lång tid legat på industriministerns bord. Jag hade i dag velat efterlysa åtgärder med anledning av de förslagen, om industriministern hade varit närvarande för att svara. Det är nu bara för regeringen att ingripa — men det måste ske nu. Därför vill vi, herr talman, att riksdagen i dag ger regeringen i uppdrag att utan dröjsmål vidta sådana åtgärder att investeringsverksamheten kommer i gång och att sysselsättningen hålls uppe i företaget. Regeringen måste få detta uppdrag och tillika en öppen fullmakt från riksdagen. Malmfälten och Norrbotten kan inte vänta längre. Låt oss så vända blicken mot Bergslagen och den mellansvenska gruvindustrin. Den har åderlåtits svårt — gruva efter gruva har lagts ned. Och inte kan man heller här påstå att regeringen har ödslat särskilt mycket kraft på att styra utvecklingen. Fiaskot med den s.k. mellansvenska gruvdelega tionen talar sitt tydliga språk. Den gav inga som helst konkreta resultat. Under de dryga två år som delegationen existerade beslutades eller genomfördes nedläggning av åtta av de mellansvenska järnmalmsgruvorna. Nu finns det endast två kvar. Men det kanske allra allvarligaste problemet i dag i Bergslagen gäller frånvaron av statliga initiativ för att utveckla gruvnäringen. Det är ett område med rika mineraltillgångar. Här finns kunnande och här finns en utbyggd infrastruktur. Och ändå är vi på väg mot en total avrustning av de statliga insatserna i regionens mineralsektor. Att SSAB inte betraktar sin järnmalmsbrytning som en verksamhet att satsa på är väl ganska uppenbart. Det vet vi sedan länge. Men nu har också LKAB:s intresse för att bryta malm i Bergslagen svalnat. LKAB:s beslut om en ny inriktning av verksamheten innebär inte bara en koncentration till järnmalmen. Det innebär också att man vill skära bort sin prospekteringsverksamhet i Mellansverige. Förra året satsade LKAB närmare 13 milj.kr. på prospektering i Bergslagen. För några månader sedan meddelade man att man ämnade lägga ned verksamheten i Bergslagen till 1984. Den som tydligen sitter alldeles lugn med armarna i kors och ser på hur statens prospektering i Mellansverige läggs ned, det är industriministern. Från honom har vi inte fått ett enda livstecken i den här frågan, som ju är ganska avgörande för Bergslagens framtid som gruvregion. Jag vill tillägga, och jag tror att kammarens ledamöter redan har uppmärksammat, att industriministern t.o.m. lyckas med konststycket att lägga fram en mineralpolitisk proposition — på hela 300 sidor — utan att ens ta upp den här frågan. Vi socialdemokrater har klart sagt ifrån att vi inte accepterar att staten drar sig ur prospekteringen och gruvverksamheten i Bergslagen. Det skall finnas en statlig organisation med de uppgifterna i regionen. Om LKAB drar sig ur, måste staten på annat sätt se till att den frågan får sin lösning. Vi vill därför säkerställa en fortsatt statlig gruvverksamhet i Mellansverige. Men vi nöjer oss inte med det. Vi vill ha en intensifierad prospekteringsverksamhet i området. Vi har därför föreslagit ett femårsprogram på totalt 50 milj.kr. med det syftet. Låt mig tillägga att vi därutöver har förslag på stålområdet som skulle påverka Bergslagens gruvor. Skrotfrågan exempelvis är en annan av industriministerns underlåtenhetssynder. Lösningen av den frågan kan få betydelse för Bergslagens gruvor. Jag har försökt lyfta fram några av de viktigaste mineralpolitiska frågorna — både de positiva och de negativa. Gemensamt för de frågor som jag tagit upp är att de inte behandlas i den mineralpolitiska propositionen. Det var en proposition som emotsågs med viss spänning. Branschen hade allvarliga problem som behövde angripas. Det fanns ett omfattande underlag att grunda besluten på. Många hoppades på att riktlinjerna för en samlad mineralpolitik skulle läggas fram och att konkreta åtgärder äntligen skulle sättas in. Det var en gemensam förhoppning från gruvbranschen och från löntagarorganisationerna inom den industribranschen. Men härav blev intet. Vi fick en mångordig proposition med förslag till ny mineralpolitisk verksorganisation. Vi socialdemokrater tycker inte att det förslaget bör genomföras. Innan vi bestämmer oss för hur organisationen skall utformas måste vi lägga fast innehållet i mineralpolitiken. Det finns ett underlag och det finns konkreta förslag.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
Jag vill med anledning av Thage Petersons yttrande beträffande planeringen av riksdagsarbetet göra följande deklaration. För att kunna bedöma hur mycket tid som vi behövde ha till vårt förfogande hemställde jag i början av denna vecka om uppgifter från alla ledamöter som hade för avsikt att delta i överläggningarna. När de uppgifterna hade inkommit, ansåg jag att vi inte skulle kunna klara oss på den tid som vi tidigare hade bestämt. Jag hemställde därför att vi skulle använda även hela måndagen. Så beslöts också. Ledamöterna har alltså fått all den tid som behövs för att seriöst behandla de frågor som vi har på dagordningen.
Herr talman! Jag har på talarlistan satts upp bland reservanterna. Det sammanhänger med att det finns en moderat reservation vid betänkandet, reservation nr 9. Den handlar om avskaffande av systemet med koncession för torvbrytning. När torven för några år sedan fördes in under minerallagen röstade moderaterna emot det, och vi har med denna reservation velat bekräfta att vi vidhåller vår uppfattning. I propositionen har föreslagits en förenkling som gör det möjligt för markägare att utan koncession bryta torv på egen mark, såvida ingen annan har fått koncession på samma område eller länsstyrelsen har funnit särskild anledning att kräva koncessionsprövning. Vi ser detta som ett steg i rätt riktning men vidhåller alltså uppfattningen att torven borde ligga utanför minerallagens bestämmelser. Jag yrkar bifall till reservation 9. Jag övergår sedan till att tala om ett par andra reservationer. Reservation 12 är en centerreservation, och reservation 6 har avgivits av regeringspartiernas representanter i utskottet. Bengt Sjönell skall här tala för reservanternas räkning, så jag får väl tala Beträffande reservation 12 som rör förbud mot uranbrytning skall jag vara mycket kortfattad. Detta förslag är centern ensam om, liksom i fjol. Det har inte inträffat något som föranleder något annat ställningstagande i år än förra året, och jag kan hänvisa till fjolårets debatt. Reservation 6 handlar om alunskiffrarna och Ranstadsverket. Beträffande denna reservation har socialdemokrater och moderater i utskottet bildat majoritet. Det sammanhänger med att det finns motionsyrkanden från båda partiernas sida som understryker vikten av att ta till vara de möjligheter som finns i Ranstad beträffande mineralfyndigheter av olika slag och i form av anläggningar, personal och kunnande. Majoriteten har begärt att regeringen skall komma med förslag till en mera långsiktig lösning för Ranstads del. Reservanterna från regeringspartierna har hänvisat till att 1981 års energikommitté har i uppdrag att se över dessa problem. Reservanterna säger att kommitténs överväganden bör avvaktas och förutsätter att kommittén snarast griper sig an dessa frågor.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 Jag skall också ta upp några av de socialdemokratiska reservationerna. Reservation 2 handlar om mineralpolitik för Bergslagen. Beträffande denna reservation påpekade Thage Peterson att socialdemokraterna vill understryka att det borde finnas möjligheter att bättre utnyttja de svenska tillgångarna för produktion inom landet och därmed minska importen av en hel del mineralämnen. Den uppfattningen delas av utskottsmajoriteten. Den borgerliga majoriteten har med bifall till motionsyrkanden från socialdemokrater och moderater föreslagit riksdagen att ge ett tillkännagivande som innebär att regeringen får i uppdrag att ytterligare överväga dessa problem. Socialdemokraterna borde vara glada för att deras motionsyrkande bifallits, men de har ändå reserverat sig — det kanske är på sin plats ändå, jag vill inte förneka det. Vi har trots allt litet olika syn på hur detta arbete bör gå till. Från socialdemokratiskt håll är man helt inriktad på att utredande och annan verksamhet sker i statlig regi, medan utskottsmajcriteten vill ha ett mindre låst uppdrag till regeringen och även i framtiden ett större inslag av privat ägande. Reservation 3 handlar om nämnden för statens gruvegendom och gäller framför allt ett förslag om prospekteringsstöd. Utskottsmajoriteten har föreslagit mindre ändringar i reglerna för det stöd som regeringen har föreslagit. Socialdemokraterna yrkar avslag på förslaget om stöd med en, som jag tycker, ganska bristfällig motivering. Med det stora intresse som Thage Peterson har försökt att göra sig till tolk för när det gäller vidgat prospekteringsarbete borde man se positivt på de ytterligare möjligheter som skapas genom det föreslagna stödet. Beträffande forskning och utveckling föreligger också en socialdemokra tisk reservation. Reservanterna vill ha en översyn av organisationen av forskningen på mineralområdet. Jag tycker inte att det finns några starka motiv för en sådan översyn. Forskningen på detta område följer de principer som gäller över hela industrioch näringsområdet, och såvitt jag förstår fungerar det hela ganska bra. Reservation nr 7 har rubriken ”Sveriges geologiska undersökning efter den 30 juni 1982”. Det gäller här den delning av Sveriges geologiska undersökning som riksdagen beslöt om förra året. Både utskottsmajoriteten och de borgerliga reservanterna har upptäckt att delningen, såsom den föreslagits i propositionen, inte innebär den strikta uppdelning i myndighetsutövning resp. affärsverksamhet som vore önskvärd, men man har dragit olika slutsatser av detta. Utskottsmajoriteten har försökt att rätta till detta genom att på nytt understryka vilka principer riksdagen har uttalat sig för på detta område, under det att socialdemokraterna yrkar avslag på propositionen. Jag anser att det är mycket olyckligt, om detta avslagsyrkande skulle bifallas, ty då hamnar både myndigheten och personalen i en ganska besvärlig situation, nämligen att under obestämd tid bli utsatt för utredande och fortsatt osäkerhet inför framtiden. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation nr 9 och i Övrigt till utskottets hemställan.